Jag vill meddela att ytterligare åtta talare är anmälda enbart på detta betänkande. Det är utomordentligt angeläget att vi hinner åtminstone detta ärende färdigt före klockan 23. Jag vädjar därför att alla försöker hjälpa till att klara detta.
Fru talman! En anslutning till EG är förmodligen den största förändring som har inträffat i Sverige sedan Gustav Vasas tid. Då behärskades Sverige av en utländsk makt, det var Danmark. Sedan dess har vi varit en nation som rått oss själva. Nu står vi inför en utveckling som pekar mot att vi skall inordnas i en västeuropeisk union. Jag tycker, fru talman, att debatten vid ett sådant tillfälle, när man har ett 400 årigt perspektiv, borde få ta den tid den behöver ta. I dag bör det vara en glädjedag för svensk storindustri. Våra svenska transnationella företag kan se fram emot en fullständig integrering av sin verksamhet i Västeuropa. Visserligen är det inte mycket som utestänger våra storföretag från EG marknaden i dag. Tullmurarna är ju redan borta, produkterna är redan anpassade till EG-standard, kapital kan fritt föras till och från Sverige, vilket vi erfor under valutakrisen i okober på ett handgripligt sätt. Man har anledning att fråga sig varför storföretagen är så angelägna om att Sverige skall bli en fullvärdig medlem av EG. För det är ju i själva verket så att den medlemsansökan som i dag debatteras är i stor utsträckning storindustrins verk. Man har bedrivit en långvarig, stundom tyst, stundom högljudd kampanj för svenskt medlemskap som har penetrerat det svenska etablissemanget på alla fronter och områden. Storföretagen har varit ledande, och man har framgångsrikt lyckats övertyga både småföretagarna och de grå partierna moderater, folkpartiet och socialdemokrater om det välsignelserika i att Sverige blir fullvärdig medlem av den västeuropeiska unionen. De officiella motiven har varit att Sverige får ett friare marknadstillträde, vilket knappast är sant. Vi har redan fritt marknadstillträde, och sannolikheten för att vi skulle stängas ute i framtiden är liten. Det finns emellertid ett antal fördelar som inträffar först vid full EG-anslutning och som starkt tilltalar storföretagen. En fri arbetsmarknad leder till arbetskraftsinvandring. Vi vet att EG har en hög arbetslöshet, och invandring av billig arbetskraft leder sannolikt till högre arbetslöshet även i Sverige., lägre löner, svagare fackföreningar, allt mycket behagliga framtidsperspektiv för storföretagen. Arbetsgivaravgifterna kommer rimligen att sjunka om de generella välfärdssystemen privatiseras. På sikt måste rimligen momsen harmoniseras, vilket visserligen betyder föga för industrin, men som kommer att tvinga fram avveckling av de generella välfärdssystemen, vilket gör arbetskraften fogligare och arbetsammare. Att EGs miljölagar är mindre stränga än de svenska torde få företagsledare beklaga. De är nämligen grundligt trötta på miljörörelsens ständiga klagomål både på deras produkter och deras tillverkningsprocesser. Och litet mindre stränga arbetsmiljölagar skadar väl inte heller. Sedan finns det naturligtvis mera känslomässiga skäl för att hylla EG-anslutningen: företagen är redan starkt internationaliserade och företagsledarna har levt sig in i rollen som internationella affärsmän. Sverige kan vara en bra bas att starta från, och en bra semesterort, renare och mindre överbefolkad än Västeuropa, men Sverige är ändå ganska ointressant när huvuddelen av verksamheten och marknaden ligger utanför landet. Att Sverige kommer att uppge den nationella självständighet som vi haft sedan Gustav Vasa bekymrar säkerligen inte storföretagen, lika litet som det tycks bekymra de grå partierna i denna kammare. Företagsledare har i allmänhet ringa intresse för historia. Hur är det månne med riksdagsledamöter? Att demokratin i stora stycken sätts ur spel när alla tunga beslut flyttas från Stockholm till Bryssel bekymrar naturligtvis inte heller storföretagsetablissemanget. Företagsledare har ingen personlig erfarenhet av demokrati, de är ju vana att leva i ett hierarkiskt system där den starke bestämmer. Storföretagens ledare har inte något behov av demokrati, de kan hävda sig under olika regimer. Det är de svaga i samhället, de med små eller inga resurser som behöver demokratin. Företagsledarna har ringa intresse för demokrati; hur är det med riksdagsledamöterna? Efter dagens debatt har jag starka tvivel. Storindustrin är däremot framstående när det gäller förhandlingssystem. Den praxis som utvecklat sig inom EG med tusentals lobbyister i Bryssel passar den förträffligt. Man skall nämligen inte tro att fri konkurrens på en fri marknad är något ideal för storföretagen annat än i högtidstalen. Fru talman! Jag bör kanske tillägga att miljöpartiet ser industrins ansvar på ett helt annat sätt. Vi menar att folkens öden skall styras demokratiskt, att nationella beslut av det slag som fattas på sin höjd ett per århundrade, såsom att uppge den nationella självständigheten, skall fattas av hela folket efter en omfattande debatt och genom en beslutande folkomröstning. Vi menar också att den övergripande miljöpolitiken och den ekonomiska politiken bör fastställas på demokratisk väg. Och vi menar att de besluten skall präglas av långsiktig solidaritet med de svaga: med naturen, med kommande generationer, med u-länderna och med de svaga grupperna i vårt eget land. Fru talman! Vi kräver folkomröstning om EG. Det är ett demokratiskt minimikrav.

Fru talman! Det känns bra att ha kommit in i den här debatten vid en tidpunkt när talarna har börjat diskutera väsentligheter. Låt också mig för kammaren påpeka att tillståndet i världen inte är gott. Nuvarande utveckling kommer om den fortsätter tio år till att leda till att en tredjedel av nu odlad mark kommer att vara förstörd, en miljon djurarter att vara utdöda, jordens klimat irreversibelt förändrat och till att jordens befolkning ökats med 1 miljard människor, dvs. 20 %. Det är antalet människor som lever nära eller under svältgränsen som kommer att ökas mest. Tillståndet i världen är alltså inte gott. Det tenderar inte heller att bli bättre med nuvarande ekonomiska politik. En fundamental anledning är att ekonomi, som egentligen betyder läran om hushållning, kommit att alltmer bli läran om hur man på effektivaste sätt kan utnyttja resurser och arbetskraft för att ge snabba och tydliga förändringar, förändringar som ger intryck av att vara förbättringar. Utmärkande för processen är kortsiktighet, dvs. motsatt kännemärke än det som utmärker hushållning. I historisk tid har världsekonomin dominerats av enstaka länder; under de senaste seklerna har det varit Storbritannien och därefter USA som varit så dominerande att deras finanspolitik, deras handelspolitik, ja, t.o.m. deras valuta accepterats på den globala scenen. Detta har inneburit en ekonomisk maktposition för och ett flöde av resurser till det dominerade landet. Delvis har nu scenen ändrats. Ett antal länder eller block av länder har intagit starka positioner. Delvis har scenen inte ändrats: Fortfarande är det ett flöde av resurser från fattiga länder till rika länder, ett flöde som tycks öka snarare än minska. Den omfördelningen är inte moraliskt acceptabel, och den innebär också en risk för den globala stabiliteten. Fru talman! Det är lätt att se problemen i dagens värld, men viktigare än kritik är att analysera hur vi vill att världens ekonomi skall utvecklas under de närmaste decennierna. Jag vill här framlägga några grundprinciper för en utveckling som kan leda till en bättre värld, och sedan vill jag fråga i vad mån Sverige inom resp. utanför EGs ram kan bidra till att främja dessa principer. Principerna är: 1. Dominansen av multinationella företag måste brytas 2. Handelssamarbete mellan världens länder måste främjas 3. Framtida generationers intressen får inte försummas 4. Miljön måste uppskattas till sitt fulla värde 1. Dominansen av multinationella företag måste brytas. När det gäller EGs fyra friheter kan man lägga märke till att den frihet som först genomförs, och som praktisk taget redan har genomförts, är kapitalets frihet. Den fria rörelsen av varor, tjänster och arbetskraft är underordnad kapitalets frihet, som genom valutaavregleringen redan påbörjats och som kommer att fullbordas i och med den planerade gemensamma valutan. Föga kan i det skedet göras för att stoppa de multinationella företagens utnyttjande av olika länder för att få billig arbetskraft, gynnsamma skatteregler och inbringande marknader. Lokala ekonomiska villkor slås sönder i en sådan konkurrens. 2. Handelssamarbete mellan alla världens länder måste främjas. EGs vilja att samarbeta med världens olika länder i fråga om handel illustreras med önskvärd tydlighet av de avbrutna GATT-förhandlingarna, där EGs tullskydd och jordbrukssubventioner utgjorde ett avgörande hinder för överenskommelser -- svenska medlingsansträngningar till trots. 3. Framtida generationers intressen får inte försummas. Det ansvar som vi i Sverige börjat visa för att bevara vårt land så att kommande generationer kan ha lika hög livskvalitet som vi motsvaras troligen av liknande ambitioner och ansvar i de flesta andra länder, inom eller utom ekonomiska maktblock. Det motsvaras troligen inte alls av något intresse från resp. maktblocks sida gentemot medlemsländer. Man får förutsätta att EG-blockets lojalitet även i framtiden ligger där den verkar ligga i dag: hos de ekonomiska krafter vars resultat kan mätas i ecu eller andra myntenheter. 4. Miljön måste uppskattas till sitt fulla värde. I Sverige pågår just nu ett mycket intressant arbete med att söka inkludera naturvärden i mått liknande bruttonationalprodukten. Liknande arbeten försiggår vid UNDP . Det är viktigt att sådana data ligger till grund för ekonomisk politik i såväl global som regional skala. Av den anledningen som av så många andra är det viktigt för Sverige att kunna utöva sin roll i det internationella sammanhanget. Insatser inom EGs ram skulle visserligen också vara av värde, men en friare internationell ställning skulle ge Sverige bättre förutsättning inom detta fundamentala område. Slutligen vill jag ställa frågan om Sverige bättre kan bidra till en förbättring av världens ekonomi utanför än innanför EG. Förts och främst har vi med traditionella mått mätt en ganska sund ekonomi. 1986 hade vi en bruttonationalprodukt per capita över 13 000 US EG-länderna. Vi är alltså 30 % rikare. Detta kommer givetvis att ändra sig. Det är osannolikt att bruttonationalprodukten kommer att plötsligt falla med 30 % -- sådant tar tid -- men om EG alls har en utjämnande effekt kommer vi att se ett antal år med sjunkande välfärd. Troligen kommer vi då att ha fullt upp att göra med att söka upprätthålla den välfärd vi vant oss vid och att bekämpa den arbetslöshet som kan väntas. Den positiva inställningen till hjälpverksamhet, såväl bilateral som genom internationella organ, kommer att ta en andra plats. Sverige kommer troligen liksom det nuvarande EG-blocket att söka upprätthålla en osolidarisk mur av handelshinder mot länder utanför blocket. En intressant belysning av hur inriktningen av svensk ekonomi kan komma att styras utifrån ges av det krav som uppkommit i EES-förhandlingarna att Sverige skall bidra till regionalpolitiska åtgärder inom det gemensamma området med upptill 1 miljard kronor. Detta kan mycket väl vara en riktig investering, men det otäcka är att det inte är vi själva som bestämmer den; det är inte vi som kan avväga den mot egna regionalpolitiska behov, mot internationella satsningar i tredje världen, mot satsningar i Östeuropa. Fru talman! Jag har alltså fört fram fakta som visar hur Sverige ekonomiskt sett kommer att få en förändrad ställning vid en EG anslutning och hur vi kommer att vara i en sämre position att ta vårt globala ansvar. Det är min övertygelse att dessa fakta inte är tillräckligt kända bland Sveriges folk -- annars hade den nuvarande ganska positiva EG vinden inte blåst. Min första prioritet är att en folkomröstning i frågan företas, en folkomröstning som skulle föregås av en objektiv informationskampanj.

Fru talman! ''Varje land har sin armé -- sin egen eller någon annans.'' Nog minns vi de orden från en annonskampanj häromåret. Nu skall det tydligen bli ''någon annans''. Förvarningen kom tidigare i höst när moderatledaren talade om ett försvarssamarbete med Tyskland. Med utrikesutskottets betänkande nr 8 kommer ett entydigt besked från de fyra största partierna. Sverige är berett att överge sin alliansfria politik. Vi skall ansöka om medlemskap i EG med bibehållen neutralitetspolitik. 1988 års försvarskommitté lämnade i januari ett betänkande: ''Svensk säkerhetspolitik i en föränderlig värld''. Jag citerar därur: ''Neutralitetspolitiken är den främsta garanten för vår fred och vårt oberoende. Sverige kommer därför, som fastslogs senast i samband med 1987 års försvarsbeslut, att orubbligt fullfölja en alliansfri politik syftande till neutralitet i krig.'' När jag lämnade kommittén som protest mot bristen på nytänkande kunde jag väl aldrig ana att utrikesutskottet skulle ändra grundbulten i svensk säkerhetspolitik efter elva månader utan att ens höra försvarsutskottet -- kommittén har ju gett upp. Riksdagen föreslås nu uppmana regeringen att söka medlemskap i alliansen EG. Detta är för galet! EG har en klar målsättning att utvecklas till en fullständig ekonomisk och politisk union eller federation. Jag känner från historien inte till någon sådan där delarna kunnat driva egen utrikes-, säkerhets och försvarspolitik. I dagens läge när ekonomisk krigföring ökar i betydelse är det helt orimligt att en sådan federation skulle kunna nyskapas. Många EG-ansvariga säger, som vi hört tidigare i dag, också det klart. EG samordnar i dag sin försvarspolitik via sidoorganisationerna låter detta trovärdigt? Nej, grunden för vår försvarspolitik blir helt förändrad. Detta måste påverka vår försvarsplanering. Jag förstår att vår storindustri ser fördelar i EG och stor hemmamarknad. Men vårt största industriprojekt är JAS 39 Gripen. Passar JAS i EG? Mellan raderna i FMVs senaste rapport läser jag att projektet hotas av tekniskt och ekonomiskt fiasko -- SAAB vill att staten skall börja ta större risker. Kan JAS konkurrera inom EG? Det är svårt att tro, men kanske kan det avvecklas med äran i behåll om vi får ett samarbete med Rafale och EFA-projekten inom EG. Kanske kunde också EG innebära en chans för vår hotade försvarsindustri i allmänhet? Kanske kan vi komma lindrigare undan ekonomiskt om vi har en annans armé i landet -- kanske kan tyskarna betala eller kanske räcker det med ett franskt kärnvapenparaply? Men nog är det bra synd att när hela Europa nu öppnar sig så skall vi låsa oss för en västeuropeisk union. Man kan undra över mycket när man byter säkerhetspolitisk dogm för första gången detta sekel. Flera utskott har yttrat sig med anledning av detta betänkande men inte försvarsutskottet. Fru talman! Det är hög tid att riksdagens försvarsutskott får grundligt betänka den nya doktrinen: ''EG-medlemskap syftande till neutralitet i krig'' innan vi går till beslut i detta ärende. Jag yrkar liksom Per Gahrton återremiss.

Fru talman! President Gorbatjov i den östliga europeiska unionen,skulle man kunna säga, har myntat det mysiga begreppet ''det europeiska huset''. Nu talar man allt oftare om Europas politiska arkitektur. Tillåt därför en arkitekt och ledamot av bostadsutskottet att också ha synpunkter på detta med en svensk EG-anslutning. Vi lever med i en rasande förändring av Europa. Den s.k. politiska arkitekturen ändras nästan dag för dag, och vi kanske lever för nära händelserna för att riktigt förstå vad som sker. Framför allt är jag övertygad om att de partier som nu vill hasta fram en anslutning till EG inte har hunnit analysera rätt vad man är i färd att göra med gamla Sverige. Lyssna därför på den lilla men goda parlamentariska opposition vi utgör. Jag uppfattar att man medvetet eller omedvetet håller på med en gigantisk nedmontering av det civila folkstyrets fundament. Det ekonomiska systemets företrädare håller definitivt på att ta över. Då passar inte längre de historiska länderna, gränserna, språkgrupperna och de mångfaldiga kulturyttringarna. Vi gröna bejakar en gränslös värld där människors möjlighet att fritt röra sig, arbeta och utbilda sig är väsentliga rättigheter. Det får dock inte innebära att vars och ens del i det politiska livet rycks undan, vilket nu uppenbarligen sker på alla plan. Den politiska arkitekturen, liksom den riktiga arkitekturen, består av struktur och gestalt. Men de politiska strukturerna och gestalterna är alltmer formlösa och svåra att begripa sig på. Övertunga byråkratier, i Bryssel såväl som i Stockholm, svarar för att besluten tas så långt från människorna som möjligt och i så mystifierade former att det i praktiken är omöjligt för den enskilde att hänga med. Den politiska arkitekturen rivs på alla plan således på alla plan och inget nytt gott byggs upp. I förra veckan tog riksdagen beslut om att ytterliga förstärka länsstyrelsernas roll. Man klär förändringen i fagert tal om ökat förtroendemannainflytande; länsstyrelsen kan nämligen utse en rad nämnder med lokalt förtroendevalda från de två, tre största partierna. Men egentligen förstärker statsmakten sin styrning över historiskt ganska självständiga landskap. Alltmedan människor drömmer om större självständighet för regionen eller landskapet, på Nordkalotten, som vi kunde läsa om häromdagen, i Skåne, som jag representerar en del av såväl som i Estland, Kosova, Georgien eller på Korsika. Alldeles i slutet av denna vecka skall vi fatta beslut om folkbokföringen skall dras in från de lokala pastorsexpeditioner där den alltid har skötts, lokalt men med internationell ära och berömmelse. Förändringen är en central databyråkratisk klåfingrighet som väl bara kunnat genomföras genom att hänvisa till den i och för sig olyckliga kopplingen till religion och statskyrka. Ett tusentals arbetstillfällen, nästan alla deltidsjobb för kvinnor i gles och landsbygd, dras in till skattekontoren i centralorterna, alltmedan 400 centralbyråkrater planerar denna EG-anslutning här i krokarna. Skall man ha kvar jobbet hemma på pastorsexpeditionen på orten, kan man tvingas pendla upp till 20 mil i vardera riktningen eller naturligtvis flytta och glesbygden blir glesare. Förändringen hotar den grundläggande indelningen av landet i socknar. De lokala gränserna suddas ut ur folks medvetande och historielösheten hotar att sprida sig än mer. Landets minsta byggbitar och därmed arkitektur mister sin betydelse. I dag och i morgon skall vi hux flux ta ställning till regeringens plötsliga idé om att ansöka om medlemskap i EG. Låt mig sammanfatta. Inom loppet av två veckor skall vi således bestämma oss för att fortsätta stärka centralmaktens grepp över länen och landskapen, centralisera folkbokföringen som den sista borgerliga uppgiften från församlingarna till centralorterna och dessutom inleda en process för att uppge stora delar av vår suveränitet till en för folkflertalet absolut anonym centralmakt på kontinenten någonstans. Vad vägleder regeringen och majoriteten i all denna dumdristighet? Ja, det kan knappast vara någon omsorg om folkstyret och den enskilda människan, det som klassiskt sätt har varit demokratins grundbultar. Nej, ni kålsupare, ni är i händerna på det internationella kapital som inte längre kan förmera sig inom snäva nationsgränser och som nu med pengamakt kräver en avpolitisering av samhället. Så enkelt är det nog. För moderaterna har avpolitisering länge varit ett uttalat huvudämne och honnörsord. Hur socialdemokraterna däremot viljelöst drivs med i detta spel är för mig en gåta. Den politiska arkitekturen, fru talman, med folkstyre och överblick för den enskilde medborgaren är på väg att bryta samman tack vare en tanklös politisk medlöparkader. Ett minimalt anständighetskrav i denna situation är att ändå låta folk få säga sitt i en folkomröstning. Blir resultatet att vi skall gå med i EG och därmed öka konflikten mellan ett välmående Västeuropa och ett miserabelt Östeuropa, då får vi gröna göra så gott vi kan i den situationen. Men jag hoppas att den situationen inte uppstår, och att vi i stället säger ja till hela Europa. Fru talman! Folkomröstning.

Fru talman! Jag skall i den här sena timmen tala litet grand om arbetsmiljön och EG. Arbetsmiljön är svår nog att överblicka inom vårt eget lilla land. Det finns så många olika arbetsmiljöer, och varje arbetsmiljö påverkas av den yttre miljön. Den påverkas av chefer och kamrater, av hjälpsamhet och mobbning, av snatterier och pausgympa, av barnskrik på nätterna och ergonomiskt riktiga stolar, av ensamhet och buller osv. Alla delar påverkar varandra. Därför vill jag här först se på hur de svenska kraven på en god arbetsmiljö troligen kommer att påverkas av EG-kraven, men därefter också lägga till några tankar om samspelet mellan den egentliga arbetsmiljön och den inre och yttre miljön. Till att börja med vill jag betona vikten av att arbetsmiljön alltid måste komma före ambitionerna om full frihandel. Denna fria handel är ju en förutsättning som kommer Sverige till godo oavsett våra krav. Oenigheten om den sociala delen är stor inom EG. Man har knappast kommit fram till några gemensamma överenskommelser. Visserligen har Sverige fått löfte om att behålla sina regler vad gäller miljö, hälsa och säkerhet, men till detta kommer regler om kontraktsanställningar, deltid m.m. År 1991 kommer troligen förslag om barnarbete, strålning, temperatur, buller m.m. Vilka friheter för våra regler blir då intakta? Det vet ingen i dag. Lagstiftningens harmonisering som bl.a. går ut på att avskaffa alla gränser för varor får direkta konsekvenser för arbetsmarknad och arbetsmiljö. Våra skyddsföreskrifter ersätts av EGs. Väsentliga säkerhetskrav bestäms i EG-direktiven. Tekniska specifikationer om hur säkerheten skall konstrueras utarbetas i europeisk standard. Giftiga och cancerframkallande produkter måste klassificeras och märkas enhetligt i alla länder. Vi kommer bara att ha rätt att lägga oss över EGs minimikrav i vissa fall. EGs påverkan på arbetsmiljön förstärks genom den ekonomiska integrationen. Alltför avvikande bestämmelser om arbetsmiljön får ej förekomma om kostnaderna för arbetsmiljön blir högre än i konkurrentländerna. Man riskerar då att slås ut. Detta har tydligen inte svenska myndigheter tagit ställning till, inte ens arbetarskyddsstyrelsen. Troligen ökar arbetslösheten här hemma fyra gånger om. Detta påverkar naturligtvis arbetsmiljön. Pressen av att ha hotet om uppsägning över sig och lägre spritpriser bäddar för missbruk, mänskliga katastrofer, arbetsproblem och ökade sociala kostnader. Här är exempel på några mer preciserade problem som borde diskuteras innan beslutet om ett närmande till EG tas. Den största EG-frågan är den om vår okunnighet om följderna, ovilligheten att ställa dem under diskussion och den fullkomliga bristen på allsidig information. Det märktes inte minst under miljöpartiets gatuaktiviteter. Den vanligaste reaktionen då var: Så bra med information, det behövs verkligen. Att många lösningsmedel som är förbjudna i Sverige åter kommer att kunna användas är ganska väl känt. Därtill kommer rapporten från EG, Task Force, som talar om en försämring av luftkvaliteten med 15 %. Det blir förödande för astmatiker och andra med känsliga luftvägar. Där har vi ett påtagligt exempel på att yttre och inre miljö inte känner av några gränser. Jag går inte in på de sociala problemen -- Anita Stenberg har redan talat om dem -- men naturligtvis påverkar de också arbetsmiljön. Lars Norberg har nämnt en billigare arbetskraft via invandring och fackets troligen försvagade ställning. Cassis de Dijon-principen måste en vara som är tillåten i ett land också vara tillåten i alla andra EG Sverige har beslutat att avveckla CFC dvs. freon i snabbare takt än EG. Vi måste alltså förbjuda import av CFC-haltiga produkter. Går det? Det är ju handelshinder. På transportområdet får vi ett större problem med trafikmängden på våra vägar och tillhörande utsläpp. I dag kör ungefär 70 miljoner bilar här. Man räknar med att antalet skall ha ökat till 200 miljoner om 20 år. En regel säger att lastbilarna skall kunna ta upp last i vilket land som helst, eftersom många lastbilar annars skulle tvingas köra tomma -- och det är dyrt. Men avregleringen har nackdelar. Synen på förarnas kör och vilotider i EG är olika mot dem i Sverige. I EG talar man enbart om den kortare körtiden medan man i Sverige självklart räknar med hela arbetstiden, alltså även lastning, lossning, service m.m. Om detta säger transportarbetarförbundet: Skulle enbart körtidsbegreppet accepteras även i Sverige kommer förarnas arbetsmiljö att till stora delar raseras. Det kommer även att medföra att trafiksäkerheten på ett avgörande sätt påverkas negativt. Det kan bli en ny omgång av utflaggning, som tidigare skett inom sjöfarten. Inom EFTA blir det svårt att få stöd för fortsatta krav på en god arbetsmiljö. EFTA är ju en renodlad handelsorganisation där arbetsmiljö och andra sociala frågor kommer i andra hand. Nordiskt samarbete kan bära bättre frukt. Inom Norden har vi i stort sett samma syn på vad god arbetsmiljö innebär. Att stödja den idé som Danmark är mamma till -- om ett europeiskt arbetsmiljöinstitut i Köpenhamn -- vore ett steg framåt mot ett gemensamt och därmed ett starkare förhållningssätt i kampen för en god arbetsmiljö. Aktiva insatser från Sverige vore också att exportera miljövänliga lösningar och produkter samtidigt som vi måste stärka det lokala arbetsmarknadssamarbetet. Det kan vi göra utan att vara medlemmar i EG. Vi måste våga vara självständiga på lokal nivå. Självtillit är ett honnörsord som förs fram allt oftare i tredjevärlden-sammanhang. Den grundstenen kommer alla vår gräsrötter på arbetsmiljöområdet också att behöva, antingen vi kommer med i EG eller ej. Fru talman! Ju mer man arbetar med EG-frågorna desto mer övertygad blir man om att det vore olyckligt att blint gå med -- efter det första skedets långa hemlighetsfulla tystnad och det andra skedets korta och oförklariga brådska -- utan att några alternativ diskuterats t.ex. ett Europas FN. Många människor utanför det här huset är upprörda över ärendets behandling. De beklagar att de inte fått tillräckligt mångsidigt underlag för att kunna ta ställning. Ge oss det och låt oss folkomrösta, före grundlagsändringen, om ett ja, antingen till EG eller till hela Europa.

Fru talman! Jag skall tala om de framtidsmöjligheter som Sverige och svenska företag kan få i ett regionernas Europa med fri handel inom och mellan dessa regioner och med resten av världen och inom naturens ramar. Det är viktigt att Sverige har en långsiktig planering för sin fortsatta utveckling i en verklighet och en framtid där det är livsviktigt att lösa miljöproblemen och resursproblemen. Svenska diplomater, kulturarbetare, forskare, tekniker och affärsmän har byggt upp förtroendefulla kontakter och relationer i länder över hela världen och särskilt med våra grannländer, med Västeuropa och Nordamerika. Sverige har under lång tid varit känt för en öppen och ganska generös hållning mot andra länder och folk. Miljöpartiet vill att Sverige skall fortsätta att sträva efter ett ännu öppnare samarbete på lika villkor med alla andra folk och länder som respekterar mänskliga rättigheter. Vi anser att det behövs ett nära samarbete i hela Europa och med resten av världen för att lösa miljö och resursproblemen. Alla länder måste bygga upp en gemensam miljölagstiftning och en alleuropeisk miljödomstol som hjälper lagstiftare, företag och medborgare att hålla sig inom de nödvändiga ramarna -- naturens ramar. Fru talman! Jag är rådgivare till stora och små företag när det gäller affärsutveckling och har rätt stor erfarenhet av småföretagssamhet och entreprenörskap och av hur underleverantörskap fungerar och vilka problem man har hos svenska underleverantörer. För de företag som kan och vill exportera är det bra att Sverige har ett frihandelsavtal för industrivaror med EG och EFTA-länderna. De kommer att få det lättare om och när EGs inre marknad börjar fungera, med enhetliga normer för varor och enhetliga handelsregler. Det behöver vi inte bli medlemmnar i EG för att få. Sverige bör fortsätta att förhandla fram normer och regler för alla Europas länder. Svenska småföretag skulle ha större nytta av fortsatt småskalig handel, som oftast och framför allt inriktas på den närmaste omvärlden. De regioner där man bör bygga upp ett starkt samarbete inom regionen och mellan regionen och omvärlden, är geografiska områden där människor och företag har gemensamma intressen: ekologiska, ekonomiska, kulturella, sociala och tekniska intressen. Sådana regioner kan vara stora och små, kan omfatta flera länder och delar av länder. Sverige är en del av Norden, en region som hittills har kommit längre i sitt samarbete än EG -- utan att något land har tvingats av de andra. Norden är en marknad med ca 16 miljoner människor. Sverige är också en naturlig del av en större region -- Östersjöregionen -- med kanske 80--100 miljoner människor eller mer, beroende på hur stora delar av dessa kustländer som man räknar in. Kustländerna har ett stort och livsviktigt gemensamt intresse av att rädda Östersjön från total ekologisk katastrof -- och då måste man också rena tillflödena. Sverige och vissa svenska landskap är också en del av Nordsjöregionen och Bertil Persson påpekade tidigare i debatten här i kväll att Östersjöregionen kommer att bli ett tillväxtområde. Vi är eniga om det, även om vi kan ha olika uppfattningar om vad den tillväxten bör omfatta. Befolkningen runt Östersjön har gemensamt intresse av att utveckla kulturellt samarbete, ett fritt varuutbyte med miljövänliga sjötransporter och ett flöde av tjänster. Tjänster som till en början måste inriktas på att underlätta de gamla öststaternas väg till en bättre miljö och arbetsmiljö, till effektivare utnyttjande och minskad förbrukning av energi och råvaror och till marknadsekonomi, inte till en stark företagsstyrd planekonomi. Östersjöregionen gränsar i sin tur till, och bör ha ett gott samarbete med, en östeuropeisk region, med mellaneuropeiska regioner och till Varje region kan utveckla sitt samarbete på egna villkor mellan de landsdelar som ingår i regionen. Det underlättas av en decentralisering av de gamla och nya nationalstaternas makt, inte av en storskalig centralisering till EGs Bryssel. Man kan genom handel med andra regioner i och utanför Europa komplettera varu och tjänsteutbytet med de ökande transportkostnader som kommer att bli den naturliga följden av att transporterna i fortsättningen måste bära alla sina miljö och energikostnader. Små och medelstora svenska företag kommer att få det svårt på EGs jättestora inre marknad. För de allra flesta svenska företag kommer möjligheterna att konkurrera utanför Sverige att vara mycket små, samtidigt som många av dem kommer att konkurreras ut på den svenska hemmamarknaden av stora utländska företag. Särskilt svårt kommer underleverantörerna att få det och de som nu levererar till kommuner och landsting när de nya upphandlingsreglerna införs om vi går med i EG. Jag är övertygad om att det blir lättare för de allra flesta små och medelstora företag att bygga upp affärsförbindelser på närmarknader och komma överens om villkor som passar alla inblandade, men som inte nödvändigvis passar in i Brysselbyråkratins alltmer jättelika regelverk. I ett fritt regionalt samarbete kommer svenska företag också att bli mycket friare att utveckla och sälja miljövänliga och energieffektiva produkter och utrustningar och tekniskt kunnande till alla de länder som får allt större behov av dem. Här har Sverige och Norden en viktig uppgift och en fördel av att ha en relativt miljö och resursmedveten hemmamarknad och en småskalighet som ökar möjligheterna att anpassa dessa produkter, utrustningar och detta kunnande till andra små länders behov, samtidigt som man har goda kontakter med den storskaliga EG-marknaden, den nordamerikanska marknaden och den japanska. Sverige kommer alltså, fru talman, att klara sig ungefär som hittills om vi fortsätter nuvarande nära handelssamarbete med EG och EFTA-länderna och gärna fördjupar det, samtidigt som vi genom att stanna utanför EG undviker en rad nackdelar och risker för sämre miljö, hälsa och säkerhet och för ökad arbetslöshet. Vi undviker också sämre möjligheter att fortsätta den svenska välfärds-, arbetsmarknads och regionalpolitiken, för att nu nämna några av de farhågor och nackdelar som jag talat om här i dag. Mina partikolleger har i olika anföranden i dag nämnt olika organisationer som vi bedömer vara viktiga och lämpliga verktyg för att få ett öppet alleuropeiskt samarbete. Flera andra talare har frågat om vi i miljöpartiet inte anser att EG också är en viktig sådan organisation. Svaret är: Jo, EG är en av flera mycket viktiga samarbetsorganisationer i Europa, även om vi i miljöpartiet tycker att EG valt odemokratiska samarbetsformer och att EGs utvecklingsmodell och maktambitioner är farliga för miljön och framtida livsbetingelser och för andra folks och länders möjlighet att själva besluta om sin försörjning och trygghet. Det är naturligtvis mycket viktigt för oss i Sverige att ha mycket goda förbindelser med EG på alla områden. Därför bör vi göra vad vi kan för att förbättra dessa förbindelser. Det är nödvändigt att utveckla samarbetet med EG och andra länder på miljöområdet för att få den gemensamma miljölagstiftning och den alleuropeiska miljödomstol som jag nämnde tidigare. Sverige kommer sannolikt att få bättre möjligheter att påverka EGs handlande och utveckling genom att vara fria från EGs tvingade beslut, bl.a. genom att vi då snabbare kan utveckla och sälja produkter och teknik som är miljövänliga och resurssnåla. Fru talman! Jag respekterar självfallet att olika människor och intressegrupper har olika uppfattningar om vilken väg Sverige skall välja i Europa och världen, innanför eller utanför EGs murar. Jag hoppas att vi kan enas om minst två saker, att Sverige inte skall isolera sig och att folket i Sverige självt får välja väg i en folkomröstning. Fru talman! Jag vill ta upp en sak till. Om vi undviker att gå med i EG undviker vi också att bli medlem av Euratom med förpliktelsen att medverka till att skapa de nödvändiga förutsättningarna för utvecklingen av en kraftfull kärnkraftsindustri, som det så vackert heter. Jag anser att det är viktigt att undvika detta.
Fru talman! Våren 1988 fattade riksdagen beslut om Sverige och den västeuropeiska integrationen. Det konstaterades då att svenskt medlemskap inte var mål för de diskussioner med EG som då förestod. Visst har förhållandena ändrats i Europa sedan dess. Men det finns fortfarande både tid och skäl till allvarlig eftertanke och noggranna överväganden. De avgörande ställningstagandena återstår att göra vid ett senare tillfälle. Det finns inom EG en rad grundläggande problem som är olösta. Det rör sig inte om frågor som hör till en normal vidareutveckling av en organisation av EGs typ. Det gäller bl.a. så centrala frågor som medlemsländernas utrikes och försvarspolitik. Frågan om EG skall bedriva ett försvarspolitiskt samarbete eller inte är en av de frågorna. I tidskriften Från Riksdag & Departement nr 37 i år finns en intressant intervju med EGs Stockholmsambassadör Ivo Dubois. I den intervjun säger han att EG kommer att få en militär organisation som komplement till sin gemensamma utrikes och säkerhetspolitik, men det kommer att ta tid. Han säger också att EG kommer att få en militär organisation och att det sociala och ekonomiska kommer att påverkas. Det som förhindrar gemenskapens utveckling måste bort, säger Dubois. Dubois är, som sagts EGs ambassadör i Sverige och torde inte kunna ge uttryck för uppfattningar i riksdagens tidskrift om de inte skulle vara förankrade hos uppdragsgivaren. I varje fall borde dessa intervjuuttalanden komma något olägligt för dem som ivrigast talar för snabbast möjliga ansökan till EG. I en annan fråga som ligger mig varmt och hjärtat, nämligen flykting och invandrarpolitiken, råder en stor osäkerhet om vitala svenska intressen kan tillgodoses. I utskottets utlåtande sägs på s. 36: ''I det mellanstatliga arbete som pågår inom EG området berörs som nämnts också frågorna om invandringspolitik, asylpolitik och viseringspolitik. Även om dessa frågor sannolikt inte omfattas av ett EES-avtal, så kommer inte Sverige att undgå att påverkas av en eventuell samordning av asyl och flyktingpolitiken inom EG-området.'' Utskottet vill framhålla vikten av att upprätthålla en generös och solidarisk flyktingpolitik både vad gäller prövningen av enskilda asylsökandes ärenden och beträffande överföring till Sverige av flyktingar inom ramen för vår flyktingkvot. Det är mycket angeläget att hålla fast vid detta, oavsett om Sverige blir medlem eller inte. Men det gäller också att ge uttrycket generös och solidarisk flyktingpolitik, särskilt vid enskilda asylsökandes ärenden, en innebörd som svarar mot den generösa svenska rättsliga traditionen och inte baserar sig på de temporära regler som infördes den 13 december förra året. Risken är stor att Sverige vid EG medlemskap får ge avkall på sin lagstiftning och rättstillämpning. Även en tidigare talare har gett uttryck för dessa farhågor om alltför stor restriktivitet via EG, där är ett stort antal länder för just en sådan mycket restriktiv politik. Det är viktigt att Sverige intensifierar sina ansträngningar att inom ramen för Europeiska säkerhetskonferensen medverka till en ny säkerhetsordning för hela Europa. Det är först när en sådan säkerhetsordning kommer till stånd som de verkliga förutsättningarna för EG som alleuropeiskt organ och för Sverige att söka medlemskap föreligger. Det är också då som förutsättningarna föreligger för att svensk neutralitets och säkerhetspolitik kan bibehållas. EGs kvarnar mal långsamt. Det faktum att Sverige, enligt vad som framförts i debatten i dag, inte kan vinna medlemskap förrän om cirka fem år i bästa fall är ett uttryck för detta. Om Sverige, vilket uppgetts tidigare, skulle höra till de länder som EG helst vill ha som medlemmar, hur lång tid skall det då ta för andra länder, särskilt i Öst och Centraleuropa, om de någonsin kan bli medlemmar? Det kanske är symptomatiskt att de mest ivriga anhängarna av ett svenskt medlemskap i EG inte talar om att alla europeiska stater kan bli medlemmar i EG utan att man i dag i stället eftersträvar samarbete med och utveckling för länderna i Öst och Centraleuropa. Problemet är således att EG av allt att döma för lång tid kommer att bli ett exklusivt organ för västeuropeiska stater. Några möjligheter att påverka till förmån för en annan och mera önskvärd utveckling torde vara begränsade. Det behövs en realism i inställningen. Det gäller därför, enligt min mening, att inta en mer eftertänksam och övervägd och avvaktande hållning än den som kommit till uttryck i ett flertal anföranden här i dag.

Fru talman! Låt mig börja med att säga till Hans Göran Franck att utrikesutskottet har diskuterat EG-ambassadörens uttalande som här citerades. Utskottet har haft andra och, som utskottet bedömer det, mer tillförlitliga källor för de bedömningar som görs i betänkandet. De finns alltså med i bakgrunden till betänkandet. Det har sagts att beslutet att ge grönt ljus för en svensk medlemsansökan nu fattas alltför snabbt. För dem som minns den intensiva EEC-debatten i början av 70-talet och för dem som följt de senaste årens allt starkare fokusering på formerna för vårt EG-samarbete, kan dagens beslut inte komma som någon överraskning. Det som gjort det möjligt för neutrala stater i EFTA att nu ansöka om fullt medlemskap i EG är det senaste årets drastiska förändringar i europeisk politik. Den internationella miljö där vi under 90 talet skall forma svensk utrikespolitik är en helt annan än den vi levt med sedan andra världskriget. När man så här mot slutet av 1990 skall försöka peka på de säkerhetspolitiska förändringar som förefaller att bli bestående, är de för oss viktigaste följande: Warszawapakten har i praktiken upplösts. Sovjet drar sig tillbaka inom sina egna gränser och gör drastiska nedskärningar i sina konventionella styrkor. Det kommer att ta mycket lång tid att lösa den djupa ekonomiska krisen i öst. Det mångnationella Sovjetsamväldet hotas av upplösning. NATO däremot kommer under överskådlig tid att fortsätta att spela en viktig roll, även om USAs direkta engagemang i Europa reduceras. ESKs toppmöte i Paris har skapat en politisk och institutionell grund för en framtida alleuropeisk fredsordning. Det enade Tyskland blir Europas ekonomiskt och politiskt starkaste makt. EGs tyngd och attraktionskraft på övriga europeiska stater ökar på de hittillsvarande supermakternas bekostnad. Det är detta radikalt förändrade säkerhetspolitiska läge i Europa som gör det möjligt för Sverige och andra neutrala EFTA-länder att nu överväga medlemskap i EG. När man i framtiden skall beskriva det politiska förlopp som ledde fram till det beslut riksdagen nu skall fatta, tror jag att många kommer att finna att det verkligt avgörande steget togs av den socialdemokratiska partikongressen den 18 ''En central uppgift nu är att befästa den gemensamma säkerheten. Arbetet inom den europeiska säkerhetskonferensen ESK bör syfta till att få till stånd en alleuropeisk fredsordning. Målet är en ordning, där alla Europas länder är så sammanflätade att ett krig i vår världsdel blir otänkbart. Målet är så väl fungerande institutioner för konfliktlösning, att motsättningar kan lösas, innan de utvecklas till militär konfrontation. Förändringarna i Europa innebär, att de gamla säkerhetssystemen har blivit föråldrade. Om dessa kan ersättas av ett system för gemensam säkerhet, påverkas också förutsättningarna för den svenska säkerhetspolitiken, sådan den traditionellt har varit utformad. Det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet inom EG kan också få en sådan inriktning, att det inte behöver omfatta en gemensam försvarspolitik. De traditionella hindren för att förena ett svenskt medlemskap i EG och den svenska säkerhetspolitiken kan då falla.'' Med detta uttalande var rälsen lagd för den process som leder fram till ansökan om ett svenskt medlemskap i EG. Det är ingen som tror att den regeringskonferens EG inleder i slutet på den här veckan, och som väntas pågå under våren 1991, kommer att resultera i en gemensam försvarspolitik eller till majoritetsbeslut i centrala säkerhetspolitiska frågor. Och det är detta som är avgörande. Det är detta som är den hårda kärnan i vår neutralitetspolitik. Finns det då inte andra neutralitetsproblem i samband med ett EG-medlemskap? Eftersom vår speciella svenska form av neutralitetspolitik ger oss frihet att i fredstid föra den utrikespolitik och handelspolitik vi finner lämplig binds vi inte av några folkrättsliga hinder. Artikel 224 i Romfördraget medger extraordinära åtgärder under krig och krigsfara. En neutral stat kan därför i sådana situationer undgå såväl beslut om rent säkerhetspolitiskt motiverade handelsåtgärder som beslut om sanktioner. Likaså kan en stat vidta åtgärder för att uppfylla sina förpliktelser enligt FN-stadgan eller annat folkrättsligt arrangemang för fred och säkerhet -- i vårt fall neutralitet i krig. När man skall försöka bedöma Sveriges möjligheter att hävda sin neutralitet som medlem i EG bör man ta med i bilden att då även andra neutrala stater som Österrike, Schweiz, Irland -- och med stor sannolikhet också Finland -- är medlemmar. Även eventuellt tillkommande centraleuropeiska medlemmar ur den tidigare Warszawapaktskretsen torde föredra någon form av neutralitet. Det är i det perspektivet naturligt att det västliga försvarssamarbetet sker vid sidan av EG via NATO, Västeuropeiska unionen eller något annat organ. Det är naturligtvis också i det här sammanhanget omöjligt att med någon säkerhet uttala sig om framtiden. Men vi måste självfallet ändå använda vårt omdöme, så långt det nu räcker. Den helt osannolika utveckling vi bevittnat i Europa under det senaste året borde naturligtvis göra oss extra försiktiga. Men vi måste samtidigt försöka utnyttja alla de möjligheter för en konstruktiv svensk politik som nu öppnar sig. Om vi verkligen vill vara med och påverka utvecklingen i framtidens Europa, då gör vi det bäst som medlem i EG. Där kan vi tillsammans med våra nordiska grannar, tillsammans med andra neutrala länder eller tillsammans med andra likasinnande skapa oss ett inflytande över vår egen och Europas framtid. Vi får inte heller glömma, att alltsedan den invandrade generalen Bernadotte på 1830-talet för första gången på klingande franska formulerade Sveriges väpnade neutralitetspolitik har syftet varit att hålla vårt land utanför krig och bidra till fred i vår omvärld. Det är mycket troligt att vi i framtiden bättre fullföljer den politiken inom EG än utanför. Neutraliteten har ju alltid varit ett medel för vår säkerhetspolitik, inte ett mål. Fru talman! Jag har försökt koncentrera det här inlägget på vad jag upplever som kärnfrågan i samband med en svensk medlemsansökan till EG.

Jag skall bara peka på några argument som talar för det. -- EG är nödvändigt för att europeisk industri och annat näringsliv skall kunna hävda sig i konkurrensen med USA och Japan och därmed kunna utveckla välståndet bland de europeiska löntagarna. Utan tillväxt blir fördelningspolitiken kraftlös. Internationaliseringen av företagen är en process som fortgår med eller utan EG. Den gör det närmast omöjligt för ett enskilt europeiskt land att i framtiden på egen hand bedriva exempelvis en expansiv ekonomisk politik isolerad från omvärlden. -- EG ger oss en möjlighet att få kontroll över de multinationella koncernerna. Vänstern organiserar sig nu på västeuropeisk nivå och samordnar ståndpunkter och krav. -- Den västeuropeiska integrationen bjuder en möjlighet att i samarbete föra en progressiv ekonomisk politik. Vänstern kan balansera och kontrollera marknadskrafterna genom att skapa en -- Svensk arbetarrörelse är inte ensam i Europa om att prioritera full sysselsättning, jämställdhet, goda arbetsförhållanden, bättre yttre miljö och arbetsmiljö och ett effektivt skydd för konsumenterna. På de här och många andra områden får vi i långa loppet mer att säga till om när vi samarbetar med våra meningsfränder runt om i Europa.

Fru talman! Jag träffade häromdagen Ivo Dubois, EGs ambassadör. Han påpekade då för näringsutskottets ledamöter att det är nödvändigt med en monetär och ekonomisk union för att få EGs inre marknad att fungera. Och en lika nödvändig förutsättning är en viljestark och kraftfull politisk styrning, vilket alltså skulle kräva en politisk union. Det skulle också innefatta en gemensam utrikespolitik. Och som ambassadör Dubois sade, har man sagt A får man säga B. Han ansåg att det var naturligt att det därav även skulle följa ett militärt samarbete. Det vore spännande att höra vilka källor som den svenska regeringen och det socialdemokratiska partiets ledning bedömer vara mer att lita på än EGs ambassadör Dubois. Och vad skulle han ha för intresse av att föra en annan politik än sina uppdragsgivares? Det kommer han i så fall knappast att få tillfälle att göra länge. Så vi får väl se hur det är med detta. Fru talman! Vi har många gånger hört att regeringen har gjort andra bedömningar av EGs avsikter än vad man har kunnat läsa om i tidningarna och se i TVs rapportering. EG har hela tiden talat om vilka regler som kommer att gälla vid ett EEFS-avtal. Den svenska regeringen har försökt låtsas som om så inte var fallet, som om EGs påpekanden inte var riktiga. Och gång efter annan har vi fått se att EG naturligtvis har haft rätt, och den svenska regeringen har fått erkänna att den har haft fel. Nu är vi där igen. Ivo Dubois, EGs ambassadör, har sagt sitt. Nu får vi här i kväll höra att det inte är det som gäller. Det skall bli mycket spännande att se vem som har rätt den här gången. Jag vill göra en annan reflexion. Vi har här under debatten hört några kvinnor som har haft en annan uppfattning om hur Sverige skall välja väg och vilka konsekvenser det får. Jag tänker på Gunilla André, Åhnberg och naturligtvis en rad av våra miljöpartikvinnor. Det görs tydligen en spännande skillnad av framtidsbedömningar mellan kvinnor och män. Vi har nyss hört även Hans Göran Franck uttala vissa tvivel. Men det tycks vara som om kvinnorna ser mer till framtiden än vad männen gör.

Herr talman! Irakkrisen är det första stora testet på vad svensk neutralitetspolitik egentligen är värd efter det kalla kriget. I miljöpartiet de gröna anser vi att regeringen, efter en del inledande handfallenhet och en del litet konstiga uttalanden, ändå överlag har bestått provet när det gäller denna konflikt. Inte minst tack vara statsministerns berömda brev har regeringen visat dels omsorg om svenska medborgare som befann sig i trångmål, dels klart tagit ställning för en fredlig lösning av konflikten. Carl Bildts och Bengt Westerbergs kritik mot brevet väcker mycket allvarliga frågor. Man undrar vad de egentligen menar. Tycker de att gisslansvenskarna skulle ha offrats, att regeringen skulle ha struntat i dem? Tycker de att svenska krigsförband skall skickas till Persiska viken? Man får intrycket att Bildt och Westerberg tycks anse att hela Sverige skulle ha nöjt sig med att rulla tummarna inför gisslans öde och hoppats att en kaskad av skällsord skulle ha bevekat diktatorn i Bagdad. Bildt och Westerberg gömmer sig bakom FN för sitt krypskytte, och de sätter mänskligheten bakom sitt principrytteri. Faktum är, och det är intressant, att FNs resulutioner och stadgar inte på något sätt förbjuder den sorts resor som bl.a. jag har deltagit i och den sorts brev som statsministern har skrivit för att bidra till frigivningen av gisslan i Irak. Det är viktigt att understryka i en sådan här debatt, som har som utgångspunkt en proposition om sanktioner, att det inte finns något i FNs stadgar som ålägger Sverige att medverka i något krigsföretag, vare sig mot Saddam Hussein eller mot någon annan. FN-stadgans 43 § ställer inget ovillkorligt krav på medlemsstaterna att medverka i av säkerhetsrådet beslutade militära aktiviteter med stridande trupp. Paragrafens lydelse innehåller ett flertal inskränkningar i medlemsstaternas förpliktelser. Medverkan i eventuella militära FN-aktiviteter skall ske i enlighet med speciell överenskommelse mellan säkerhetsrådet och berörd regering. I en sådan speciell överenskommelse skall truppernas antal och slag, deras beredskapsgrad och lokalisering fastställas. Dessutom skall en sådan överenskommelse förhandlas fram mellan säkerhetsrådet och berörd medlemsstat, och slutligen skall den ratificeras i enlighet med varje lands regler, dvs. riksdagen skall i sista hand säga sitt om saken. Det är uppenbart att vi inte villkorslöst accepterat genom att bli medlemmar i FN att tillhandahålla stridande trupp ens om säkerhetsrådet så skulle begära. Det finns ett betydande utrymme för självständigt svenskt beslutande, även om säkerhetsrådet skulle välja att åberopa 43 §. Vi kan i så fall själva besluta om truppslag, antal soldater, beväpning, övrig utrustning och lokalisering av trupperna. Det betyder att vi mycket väl även i en sådan situation skulle kunna avstå från att skicka stridande krigsförband. Jag tycker att det är centralt att slå fast detta eftersom förvirring har förekommit i debatten. Vi i miljöpartiet de gröna anser det givetvis fullständigt otänkbart att svensk stridande trupp skulle medverka i en militär verksamhet i Gulfen. Jag kan inte tolka Ingvar Carlssons brev på något annat sätt än att han anser detsamma. Men vad anser moderaterna och folkpartiet? Det skulle rensa debatten om de gav klara besked. Det finns en viss risk att de får ett ökat politiskt ansvar i framtiden. Anser moderaterna och folkpartiet att Sverige skall sända stridande krigsförband till Persiska viken? Är det det ni är ute efter? Herr talman! Tyvärr har utrikesutskottet missat ett utmärkt tillfälle för ett kraftfullt majoritetsställningstagande till förmån för en positiv sak i regeringens politik. Det är tyvärr ett exempel på allvarlig vanskötsel av utrikesutskottets beredningsansvar. Det börjar bli litet väl mycket av det nu för tiden. Vi har nyss avverkat en lång debatt som delvis bygger på samma sak. I anslutning till denna proposition, där man begär riksdagens godkännande av vissa regeringsförordnanden om FN-sanktioner mot Irak, har riksdagen godkänt att miljöpartiet de gröna har väckt en motion som tar upp en diskussion om Gulfkrisen i dess helhet och anger ramar för ett från vår sida önskat svenskt agerande. Det är möjligt att riksdagen hade kunnat vägra oss att väcka motionen och sagt att den spänner för vitt. Oppositionen är mera inskränkt. Men det är en teoretisk fråga. Detta hände icke. Motionen fick väckas, och då är det väl ändå utrikesutskottets beredningsansvar att behandla motionen. Man har i sak inte behandlat motionen med ett ord. Sanningen är ju att när det begav sig var socialdemokraterna, framför allt utskottsledningen, panikslagna inför risken att råka i öppen konflikt med moderaterna och folkpartiet kring något som hade med detta att göra. Då hade inte Bildt och Westerberg gått ut i debatten -- de två kumpanerna i EG-politiken, som har skrivit ihop sig. Man ville inte reta dem, vilket var uppenbart. Därför vägrade utrikesutskottets ordförande att genomföra en korrekt sakbehandling av en motion vars väckande riksdagen hade beviljat. Detta är naturligtvis inte främst en förolämpning mot miljöpartiet de gröna. Vi är för övrigt vana vid sådant. Det är en förolämpning mot riksdagen, som hade godkänt att motionen fick väckas. Då är det utskottets skyldighet att gå in i en sakbehandling. Så tolkar jag riksdagsordningen. Annars skulle riksdagen från början satt stopp och sagt att denna motion inte skulle väckas, eftersom den inte hör till saken. Dessvärre innebär detta att Stig Alemyr o. Co. har lagt krokben för sig själva. Innehållet i motionen och i vår reservation sammanfaller nämligen i allt väsentligt med regeringens politik, däribland Ingvar Carlssons brev, som får ett klart stöd i vår reservation. Tänk om majoriteten hade samlat ihop sig till en seriös debatt i stället för att likt strutsar gömma sig för något som de plötsligt blev rädda för! Det finns ingenting i vår reservation som kan stöta en majoritet i sak. Vi var för övrigt inte ovilliga att justera formuleringen. Då hade en majoritet i utrikesutskottet och därmed riksdagen på ett kraftfullt sätt kunnat ställa sig bakom regeringens agerande när det gäller Gulfkrisen, gisslandramat och innehållet i Ingvar Carlssons brev. Nu vet jag inte riktigt hur majoriteten ämnar bära sig åt. Det enda logiska, framför allt för socialdemokraterna, är att rösta för vår reservation. I vår reservation står det klart att vi ställer oss bakom Ingvar Carlssons brev. Hur skall det tolkas om socialdemokraterna röstar mot vår reservation? Om ni tillsammans med de partier som bedriver ett krypskytte och en skandalös och pinsam propaganda mot Ingvar Carlssons brev avslår en reservation som uttryckligen ställer sig bakom brevet, hur skall offentligheten kunna förstå det? Hur skall offentligen kunna begripa något av de politiska turerna? Detta har utrikesutskottets majoritet med dess ledning i spetsen bäddat för genom att inte att sköta det beredningsansvar som ändå riksdagsordningen lägger på de olika utskotten. Stig Alemyr har effektivt målat in sig i ett hörn. Jag hoppas att han lyckas ta sig ut. I den politiska debatten hoppas man ibland att motståndarna stannar kvar i de hörn som de har målat in sig i. Men detta är alldeles för viktigt för det. Jag emotser att socialdemokratin lyckas ta sig ut ur hörnet och ser till att det kan fattas ett vettigt beslut där riksdagen inte nu genom att gå efter majoriteten samtidigt avslår en reservation som stödjer Ingvar Carlssons brev. Det vore något märkligt att förklara för offentligheten.

Herr talman! Majoriteten i utskottet har varit överens om att strikt hålla sig till det som proposition 48 handlar om -- sanktioner i fråga om Irak och Kuwait -- och jag tänker göra detsamma. Herr talman! Iraks ockupation och annektering av Kuwait samt dess hållande av utländska medborgare som gisslan är ett flagrant brott mot FN-stadgan och mot folkrätten. Det internationella samfundet har i stor enighet fördömt Iraks aggression, och FNs säkerhetsråd har i ett antal resolutioner krävt att Irak villkorslöst skall lämna Sverige stöder självfallet FN i dess ansträngningar att nå en fredlig lösning på konflikten. FNs säkerhetsråd antog den 6 augusti 1990 en resolution om vissa ekonomiska sanktioner i fråga om Irak och Kuwait, och den 25 september 1990 en resolutiom om flygembargo mot dessa länder.

Herr talman! Först yrkar jag bifall till vår reservation, vilket jag tydligen glömde nyss. Det var ett mycket vettigt anförande Karl-Erik Svartberg höll. I alla avseenden -- utom den inledande meningen -- var det klokt, välöverlagt och förnuftigt, och jag kan instämma i allt. På den grundvalen skulle vi utan vidare i utrikesutskottet ha kunnat formulera ett kraftigt majoritetsyttrande, som hade satt herrar Bildt och Westerberg på den plats de förtjänar -- och som jag utgår från att också socialdemokraterna anser att de förtjänar. Men Karl-Erik Svartberg säger att utskottsmajoriteten har valt att strikt hålla sig till det som propositionen handlar om. Ja, men det finns en motion också. Sedan när har riksdagens utskott börjat att bara behandla propositioner och strunta i de motioner som i laga ordning väckts med anledning av dessa propositioner? Maktarrogans är snarast ett milt ord, om det är så att regeringspartiet fr.o.m. nu bara skall behandla regeringens propositioner och låtsas som om de motioner oppositionspartierna väckt över huvud taget inte existerar. Nej, det är ett allvarligt tjänstefel som utrikesutskottets majoritet har begått, och dess värre har den satt krokben för sig själv. Det hade varit mycket bättre för er om ni hade tagit det på allvar som vi upprepade gånger i utrikesutskottet försökte få er att förstå -- att man faktiskt i utskotten måste behandla de motioner som i laga ordning har väckts och som riksdagen har tillåtit oss att väcka. Det är ju detta som det handlar om. Det kanske verkar som en sorts formalitet, men det är en oerhört väsentlig fråga för riksdagen om de motioner som vi väcker här bara skall avfärdas av en majoritet, som inte ens vill gå in i sakdebatt. Det är alltså ett allvarligt tjänstefel som utrikesutskottets ledning har begått i det här fallet. Jag kan inte på rak arm säga vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. Men vi kan inte stillatigande acceptera att socialdemokraterna nu tycks etablera den nya principen att oppositionsmotioner som de tycker är för heta att ta i skall man över huvud taget inte sakbehandla. Det kan inte vara i överensstämmelse med riksdagsordningen, i varje fall inte med dess anda. Om det är i överensstämmelse med dess bokstav får vi givetvis kontrollera närmare.

Herr talman! Jag har i ett särskilt yttrande markerat att även jag anser att beredningen av detta ärende är otillräcklig. Också vi har ju väckt en motion som är direkt inriktad på själva propositionen, men den motionen har man inte ansett vara värd någon argumentation. Utskottstexten består av tre meningar, och därmed anser man ärendet vara behandlat. Nu har en del grundlagssakkunniga sagt mig att detta är en mer kontinental ordning. I andra parlament kan man förfara på det här sättet. Vi får väl hoppas att det inte är någon anpassning till utrikes förhållanden. Utskottet borde, tycker jag, ha tagit tillfället i akt att analysera möjligheterna till en fredlig lösning av krisen i Persiska viken. Just i tider när mycket händer är det viktigt, anser jag, att vi försöker formulera principer som regeringen bör handla efter. Alltför stor försiktighet när det gäller att ta ställning i Irak--Kuwait-frågan har varit påfallande i vårt land. I USA förs glädjande nog en betydligt mer öppen och intensiv debatt. Iraks ockupation av Kuwait är givetvis oacceptabel, och de FN-resolutioner som nämns i propositionen har varit rimliga åtgärder för att förmå Irak att dra sig tillbaka från Kuwait. Jag är för min del övertygad om att sanktionerna mot Irak förr eller senare skulle ge den effekt som önskas även om man avstått från att blockera medicin och andra varor som kan föras in i Irak för humanitära hjälporganisationers arbete. Säkerhetsrådets senaste resolution, som ger möjligheter till enskilda länders militära insatser efter den 15 januari 1991, är ett högt spel med krigsrisken i området, särskilt mot bakgrund av att massiva militära styrkor har förts till regionen. Det är absolut nödvändigt att ge sanktionerna en rejäl chans att verka. En sådan hållning är enligt min mening nödvändig på grund av de sataniska mordredskap som militär numera förfogar över och på grund av att konventioner mot vissa typer av vapen respekteras dåligt. Ett ansvarsfullt agerande från svensk sida för en fredlig lösning av konflikten kan inte innebära att Sverige i en eventuell framtida FN-aktion medverkar med stridande trupp. Frisläppandet av den utländska gisslan är givetvis glädjande, liksom de förberedelser för dialog som nu inletts. En koppling mellan ockupationen av Kuwait och ockupationen av Palestina är enligt min mening ofrånkomlig, och det är rimligt att säkerhetsrådet nu driver på i Palestinafrågan för att underlätta en lösning av också denna konflikt. Svenska påtryckningar för att driva Palestinafrågan mot en lösning är synnerligen angelägna. De två meningar som utskottet presterat och som innebär att man markerar nödvändigheten av fredliga lösningar på konflikten har gjort att jag nöjt mig med ett särskilt yttrande. Jag känner likväl sympati för den reservation som Per Gahrton har inlämnat, och vi kommer att stödja den i voteringen.

Herr talman! I drygt fyra månader har vi nu levt med Iraks våldförande på Kuwait och ett stort hot om ett omfattande krig. FNs resolutioner måste nu förverkligas och allt göras för att Iraks ockupation av Kuwait hävs. Alla de grymheter som irakiska soldater begår i Kuwait måste få ett slut, och kuwaitierna måste få sitt land tillbaka. Det är ett starkt enat FN som står emot Saddam Husseins erövringspolitik. Ett FN som kunnat sätta kraft bakom de resolutioner som fördömt Iraks handlande och som inger hopp om en fredlig lösning genom att Iraks armé drar sig tillbaka från det ockuperade Kuwait. Det är viktigt att inom FNs ram söka en fredlig lösning av konflikten. Vi stödjer att resolutionerna om ekonomiska sanktioner som beslutats av säkerhetsrådet gentemot Irak och Kuwait tillämpas av Sverige. Det bidrar till att FNs beslutsamma uppträdande får ett så stort stöd som möjligt. Det är förhoppningsvis en väg att nå en fredlig lösning av konflikten. Det är helt självklart att vi moderater känner en stor glädje över att den svenska gisslan har kommit hem. Verkligheten visar dock att statsministerns brev med största sannolikhet inte hade varit nödvändigt. Den linje som har utstakats i harmoni med FN-resolutionerna är klar. Irak måste lämna Kuwait och schejkdömets legala regering återfå makten. I annat fall har säkerhetsrådet givit klartecken för insättande av väpnat våld efter den 15 januari 1991 för att uppnå resolutionernas målsättningar. Det är det som har fått Saddam Hussein att besluta att släppa alla i gisslan. I statsministerns brev görs inget klart fördömande av den irakiska invasionen av Kuwait. Detta är häpnadsväckande, inte minst mot bakgrund av att brevet förefaller vilja ge en svensk helhetssyn på läget i Mellersta Östern. Genom den klara kopplingen mellan Palestinakonflikten och invasionen i Kuwait ansluter sig regeringen till själva huvudlinjen i Saddam Husseins politik. USA och England har framfört negativa synpunkter, och Finlands utrikesminister Paasio har uttalat att den svenske statsministerns brev ''inte ökar möjligheterna till fred''. Flera nationer, bl.a. Västtyskland och Frankrike, har lyckats få ut sina medborgare från Irak. Det har inte skett genom politiska medgivanden. Herr talman! Därmed vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När man hör Eva Björne, vet man inte om man skall skratta eller gråta. Eva Björne tillhör den utskottsmajoritet som enligt en annan företrädare för samma majoritet strikt har hållit sig till vad propositionen sysslar med och därför inte vill ta upp konflikten i allmänhet och beröra statsministerbrev och sådana saker. Nu betecknar Eva Björne regeringens politik som att den ansluter sig till huvuddragen i Saddam Husseins politik. Eva Björne och Karl-Erik Svartberg ingår i samma majoritet, som inte på ett seriöst sätt har velat behandla vår syn på konflikten. Eva Björnes inlägg är tacken till socialdemokraterna för deras fiffighet, denna fullständiga generalattack mot regeringen där man likställer den svenska regeringens politik i I sak är det naturligtvis inte jag som främst skall bemöta det, utan det är regeringens representant. Men jag tycker ändå att det är skandalöst att jämställa den svenska regeringens politik, som går ut på att dels skapa fred i området, dels rädda svenska medborgare ur trångmål, med en av Mellanösterns mest hårdföra diktatorer, för att uttrycka det ganska milt. Jag ställde en fråga till moderaterna, och den fick jag inget svar på: Tolkar moderaterna FN-stadgan så att vi kanske skall ta ett steg till, att vi rent av skall skicka stridande trupp, om FN så vill? Skall svenska soldater slåss i öknen där borta, för att genomföra den politik som moderaterna står för?
Herr talman! Per Gahrton får göra precis vilket han vill -- han får skratta eller han får gråta. Som vanligt tar Per Gahrton upp en del av det man säger och kommenterar det, men han bryr sig inte om helheten. Men precis som Per Gahrton har rätt att stå här i kammaren och framföra sin talan, har vi moderater rätt att göra det. Sedan är det här inte fråga om huruvida vi vill ha stridande trupp i Mellanöstern, Per Gahrton. Per Gahrton har suttit i utrikesutskottet och lyssnat på de sakkunniga. Vi har ställt upp för FN. Vi har ställt upp på att vara medlemmar i FN. I och med det är vi underställda de bestämmelser som gäller inom FN. Där gäller inte bara artikel 43 -- det har Per Gahrton också hört -- utan även artikel 25 och artikel 26, som vi som medlemmar i FN har skyldighet att underställa oss.
Herr talman! Man skall tydligen tolka detta så att om moderaterna får regeringsansvar kan det tänkas att Sverige skickar stridande trupp, i och för sig inte förrän på FNs begäran, men i alla fall. Om FN skulle begära det, skall vi skicka stridande trupp till andra länder, i händelse av att moderaterna kommer i regeringsställning. Det är intressant information till väljarkåren. Naturligtvis får Eva Björne diskutera vad hon vill. Jag tycker i princip att det är bra att moderaterna vill ta upp konflikten i hela dess vidd. Problemet är ju bara att moderaterna i utrikesutskottet har medverkat till en majoritet som bestämt sig för att inte ta upp saken. Så skrev ni ihop er med socialdemokraterna om ett yttrande som inte är något yttrande. Nu här plötsligt i talarstolen tar ni upp statsministerbrevet och det ena med det andra. Det största problemet är väl hur socialdemokraterna skall agera nu. Den s.k. enighet som ni hade i utskottet har fullkomligt punkterats här. Inför öppen ridå har denna konstlade enighet spruckit, en enighet som hade ett enda syfte: socialdemokraterna försökte springa ifrån en öppen strid om konflikten och gjorde upp med ett parti vars representanter inte hinner mer än upp i talarstolen förrän de spräcker enigheten. Det är en tjusig koalition!
Herr talman! Utskottets betänkande gäller de ekonomiska sanktionerna mot Irak. Där är vår enighet med socialdemokraterna hel. Vi ställer oss bakom att godkänna de sanktionerna.

Herr talman! Jag förstår inte hur Jan-Erik Wikström kan få det till att jag vill komma åt socialdemokraterna i detta replikskifte. Jag vill varken komma åt det partiet eller regeringen, även om jag kanske tidigare har kritiserat enstaka socialdemokratiska ledamöter. Jan-Erik Wikström säger att folkpartiet inte ville försvåra möjligheterna att få gisslan fri. Hur går det ihop med er behandling av en av ledamöterna som var med på resan till Bagdad i detta syfte? Ni skandaliserade ledamoten offentligt medan gisslan ännu var kvar i Irak. Ni behandlade henne som om hon hade gjort ett allvarligt brott. Hur tror ni det uppfattades? Var det ett sätt att inte försvåra frigivningen av gisslan? I svensk politik har jag sällan varit med om ett så fullständigt skandalöst agerande. Även folkpartiets högsta ledning var involverad. Det överensstämmer inte med ert tal om att ni på ett seriöst sätt ville agera diplomatiskt för att få den svenska gisslan frigiven. Jag har inte begärt att ni skall kontrollera enskilda landsmötesombud. Det är inte vad det handlar om, utan det handlar om att partiledningen var involverad.
Herr talman! Per Gahrton fladdrar från ämne till ämne i sina repliker. I folkpartiets riksdagsgrupp hade vi inga invändningar mot att en enskild ledamot på eget initiativ gjorde en resa till Irak. Däremot sade vi nej till att med riksdagsgruppens medel betala denna resa. Det skulle nämligen ha inneburit att vi som parti hade ställt oss bakom ledamotens handlande. Det är också den faktaupplysning som gavs på landsmötet. I övrigt vill jag säga att man, om man sitter med i utrikesutskottet, får vara med om att handlägga utomordentligt känsliga frågor. Det förhållandet att fyra partier kunde skriva ihop sig också i denna fråga, berodde bl.a. på att vi ansåg det vara utomordentligt viktigt att underlätta för Sveriges regering att få hem gisslan. Vi är glada över att så kunde ske.

Herr talman! Jag har inte sökt konflikt med centerpartiet i sakfrågan. I den tycker jag att centern har haft en i stort sett riktig linje. Det är just i sakfrågan jag har debatterat med några företrädare för olika partier. Jag anser dock att det brister något i logiken i det Pär Granstedt säger. Det är just bristen på diskussion i sakfrågan i utskottsbetänkandet som har gjort oss i miljöpartiet både betänksamma och ganska upprörda. Det handlar inte om formaliteterna i samband med behandlingen av en motion. Hade det varit en helt oviktig motion, då kan jag försäkra Pär Granstedt att vi inte hade gjort någon större sak av dess behandling i utskottet. Men den aktuella motionen handlar om en stor och mycket viktig sakfråga. Det har också visat sig orimligt att föreställa sig att det går att lägga på locket och undvika en debatt. Den har sannerligen inte bara provocerats fram av mig. Det är dock bra om jag har bidragit till att det har blivit något av en sakdebatt. Uppenbarligen har flera ledamöter som deltagit i debatten, i varje fall någon av dem, i förväg tänkt sig att föra en debatt i sakfrågan. Jag har således svårt att se någon logik i Pär Granstedts resonemang. Pär Granstedt vet också att mitt arbete för fred i Mellanöstern inte främst utförs här i riksdagen. I riksdagens kammare diskuterar jag med riksdagsledamöter. Pär Granstedt är säkert medveten om att jag sysslar och har sysslat med en del annat som har med Mellanöstern att göra, och det har också gällt gisslan och Gulfkrisen.

Herr talman! Jag blev upprörd när jag lyssnade till Eva Björnes anförande. Överenskommelsen om att strikt hålla sig till det propositionen handlar om, nämligen sanktioner mot Irak och Kuwait, höll alltså inte längre än hit till debatten.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 Han säger vidare: ''Det är regeringens starka förhoppning att ett nytt krig skall kunna undvikas och att en fredlig lösning på Irak--Kuwaitkonflikten skall kunna uppnås på grundval av säkerhetsrådets resolutioner. Detta skulle öppna möjligheter till en lösning av Mellanösterns övriga problem''. november står följande: ''Vad beträffar den aktuella situationen i Gulfen har vi vid upprepade tillfällen uttalat att en militär lösning måste undvikas. Allt som är möjligt måste göras för att finna en förhandlad politisk lösning. Sverige för sin del är redo att ge sitt bidrag för att uppnå detta mål på basis av resolutionerna i FNs säkerhetsråd.'' Jag betonar ordet resolutionerna. Detta är klara besked. Målet skall uppnås på basis av resolutionerna i FNs säkerhetsråd, och dessa resolutioner talar sitt mycket tydliga språk vad gäller den här frågan.

Herr talman! Jag uppmärksammade att Eva Björne yrkade bifall till utskottets hemställan, och jag är naturligtvis medveten om att moderaterna ställer sig bakom denna hemställan. Det är fem partier som gör det, nämligen alla utom miljöpartiet. Men detta bifallsyrkande från moderaterna levererades med ett slag under bältet av, som jag tycker, grövsta sort.